Svar på interpellationer Herr talman! Richard Jomshof har frågat mig vad jag menade med uttalandet jag gjorde i en intervju med brittiska BBC, om jag har omvärderat mitt tidigare ställningstagande i frågan samt om jag har kontaktat BBC och informerat dem om felaktiga uttalanden. Intervjun i BBC, som ägde rum i februari tidigare i år, handlade om Sveriges arbete med mottagande av nyanlända. Där ställdes frågor om hur Sverige hanterar mottagandet, hur vi arbetar med integrationsfrågorna samt om flyktingmottagandet har lett till en krissituation i Sverige. Jag beskrev de utmaningar Sverige nu har när många personer ska etableras på kort tid - utmaningar som rör bostadsbrist och utbildning för många. Vidare ställdes frågor om brottsligheten och huruvida det finns en koppling mellan brottslighet och mottagande av nyanlända. En fråga som ställdes gällde utvecklingen av antalet anmälda våldtäkter. Brottsförebyggande rådet påpekar i sin rapport om brottsutvecklingen i Sverige från februari i år att olika datakällor pekar i skilda riktningar när det gäller sexualbrottslighetens utveckling under de senaste åren. Ett av mina uttalanden i intervjun blev inte korrekt. Jag har redan offentligt korrigerat detta. Statistiken är inte entydig, men det är självklart viktigt att det blir rätt.

Herr talman! Efter nyårsnatten 2015-2016 var det många som chockerades av rapporter som talade om tusentals grova sexuella övergrepp. Det var övergrepp där mängder av asylsökande män i Köln och flera andra tyska och europeiska städer hade utsatt kvinnor för såväl sexuella ofredanden som fullbordade våldtäkter. Även här i Sverige förekom liknande övergrepp. I Kalmar uppgav polisens presstalesman att grupper av unga män omringat kvinnor under nyårsnatten för att ofreda dem sexuellt. Man meddelade också att man "aldrig varit med om något liknande". Dessa händelser var dock inte vare sig början eller slutet på något, utan endast en del i en lång rad liknande händelser som har skakat flera europeiska länder under en längre tid. Här i Sverige kunde DN i januari 2016 avslöja att svenska flickor och kvinnor under flera års tid har utsatts för olika former av sexuella övergrepp på ungdomsfestivalen We Are Sthlm av framför allt unga invandrade män eller så kallade ensamkommande flyktingbarn. Det rör sig om såväl sexuella ofredanden som våldtäkter. Detta är dock bara en av många festivaler där övergrepp av detta slag har förekommit. Festivalsommaren 2016 kom i själva verket att präglas av en lång rad liknande övergrepp. Inte nog med det, Sverige kom under 2016 dessutom att drabbas av flera uppmärksammade överfalls och gruppvåldtäkter. Inte minst Malmö kom att drabbas av vad som kan liknas vid en veritabel våldtäktsvåg sommaren 2016 då 33 överfallsvåldtäkter anmäldes. Vid minst två tillfällen har till exempel barn, bara 14 och 12 år gamla, dragits in i buskage av okända män och våldtagits mitt på ljusa dagen. Övergrepp av detta slag är dock inte något unikt för 2016 utan har förekommit under en lång rad år. Svenska flickor och kvinnor har ofredats eller våldtagits på badhus, på festivaler, på färjor, i lägenheter, på gator och på torg av framför allt invandrade män från Mellanöstern och Nordafrika. Herr talman! Problemet är dock inte bara de vidriga händelserna i sig utan även flatheten, handlingsförlamningen och den mörkläggning som övriga partier och delar av medierna sysslar med. En av dessa politiker som enligt mig förnekar fakta och som försöker mörklägga är arbetsmarknads och etableringsminister Ylva Johansson. I en intervju med brittiska BBC nyligen påstod ministern på fullt allvar att det för det första inte finns något samband mellan den mycket stora invandringen till Sverige och den alltmer omfattande brottsligheten. The level is going down, and going down, and going down, hävdade ministern dessutom. Men det är i själva verket precis tvärtom. Ju grövre brott, desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare, inte minst när det gäller sexualbrott. Dessutom har brott av detta slag blivit vanligare. Ministerns påståenden är således felaktiga. Jag vill härmed ställa följande följdfråga: Är det seriöst att en minister sprider fake news på detta sätt? Ministern påstår vidare att hon redan offentligt korrigerat detta. Detta har dock vad jag förstår, rätta mig om jag har fel, skett i svenska medier. Jag menar att det i så fall är otillräckligt, vilket föranleder att jag åter ställer följande frågor: Har ministern kontaktat BBC och informerat dem om felaktigheterna? Om inte, kommer detta att ske? Om inte, varför då?
Herr talman! Våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp som innebär en tragedi för den kvinna som drabbas, för det är oftast kvinnor eller flickor som drabbas. Alla kvinnor har rätt att ställa krav på en regering att man gör allt som står i regeringens makt för att förhindra att våldtäkter begås, att ge kvinnor trygghet och skydd och att beivra brott om de ändå begås. Det gör den här regeringen. Vi arbetar aktivt med att förändra och förstärka sexualbrottslagstiftningen. Vi har satsat nya miljarder på polisen. Vi har lagt fram ett nytt program mot våld mot kvinnor. Vi fortsätter arbetet för att bygga ett tryggare Sverige. Enligt statistiken över sexualbrotten och våldtäkterna gick antalet anmälda våldtäkter ned 2015. I går kom den officiella statistiken från Brå om brottsligheten för 2016 där det visar sig att våldtäkterna tyvärr har ökat under 2016. Det visar att det är vanskligt att dra slutsatser. Intervjun i BBC, som gjordes i februari, handlade om det läge som Sverige har som ett av de länder, faktiskt det land, bland de rika OECD-länderna som har tagit det största ansvaret i en internationell flyktingkris. Det är mer än 60 miljoner människor som är på flykt. De flyr från krig och helveten. Sverige har tagit ansvar och ger asyl och skydd åt ett fåtal av dem men många, fler än vad något annat OECD-land har gjort. Detta är självklart en mycket stor utmaning för Sverige. Det utmanar skolorna, bostadsbyggandet, arbetsmarknaden och väldigt många delar. Därför vänder sig många till Sverige och är nyfikna. Hur går det? Hur klarar Sverige de stora utmaningarna? Jag välkomnar den nyfikenheten på Sverige. Vi ser nämligen att trots att utmaningarna är mycket stora finns det goda tecken på att vi klarar detta och går åt rätt håll. Jobben ökar. Det är 150 000 fler i arbete sedan regeringen tillträdde. Bostadsbyggandet ökar och är uppe på rekordnivåer jämförbara med 70talets miljonprogramsbyggen. Resultaten i skolan har tack vare duktiga lärare vänts i rätt riktning. Finanserna visar överskott sedan vi tillträdde trots de stora kostnader som inledningsvis är förknippade med ett stort flyktingmottagande. Sverige jobbar hårt, och inte minst gör jag det, med att klara av den stora utmaning som många nyanlända innebär för Sverige. Alla har rätt att ställa krav på att regeringen arbetar aktivt för att klara av utmaningarna, och det gör vi. Det gäller också kriminaliteten, som jag redan har berört.
Herr talman! Tänk om vi kunde hålla oss tills sakfrågan! Vi behöver inte gå längre än till Sveriges Radio P3 och deras granskning av festivalsommaren 2016 för att se att antalet sexualbrott har ökat. På 10 av 13 stora festivaler som har granskats har anmälningarna om sexuella ofredanden ökat från 10 till 111 och antalet anmälda våldtäkter från 4 till 11. Den festival som stack ut mest är den så kallade Putte i Parken i Karlstad, där anmälningarna ökade från 1 anmälan år 2015 till 38 anmälningar år 2016. En mer omfattande granskning har polisen genomfört. Rapporten Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder överlämnades av polisen i maj 2016. I denna har man kartlagt samtliga anmälningar om sexuella ofredanden som man har registrerat mellan januari 2011 och februari 2016. Polisen granskade även på djupet de anmälningar som inkommit specifikt under 2015, med fokus på de brott som begåtts av flera gärningsmän. Polisens slutsats efter kartläggningen blev att de mycket grova sexuella ofredanden som begås i Sverige på offentliga platser av män i grupp främst begås av personer med utländskt medborgarskap. Genomgående är vidare att när det specificeras i rapporten vilken bakgrund gärningsmännen har rör det sig om personer från arabiska och afrikanska länder samt Afghanistan. Herr talman! Nationella trygghetsundersökningen, NTU, som mäter människors rapporterade utsatthet för brott visar 2016 att andelen utsatta för sexualbrott i befolkningen ökat kraftigt. Under perioden 2005-2012 låg andelen som uppgav sig ha blivit utsatta för sexualbrott på en relativt stabil nivå, kring 1 procent. Därefter har det skett en kraftig och successiv ökning de senaste åren, och 2015 uppgav 1,7 procent av befolkningen i åldersspannet 16-79 år att de utsatts för sexualbrott samma år. Det rör sig om 129 000 personer. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år, bland vilka hela 9 procent uppger utsatthet för sexualbrott under 2015. Herr talman! Vi har gått igenom samtliga akademiska studier som har kartlagt invandrares våldtäktsbrottslighet i Sverige i modern tid. Det rör sig om totalt 13 studier. Resultaten i dessa studier kan sammanfattas med följande: All tillgänglig forskning publicerad från 1990 fram till 2016 som mäter invandrares brottslighet i Sverige redovisar en tydlig och mycket stor överrepresentation vid våldtäktsbrottslighet hos personer med utländsk bakgrund. Det finns ingen studie som pekar på motsatsen. En studie beräknar till exempel att över 66 procent av de misstänkta våldtäktsmännen i Stockholm under åren 2008-2009 utgjordes av utländska medborgare. Då har man inte räknat in personer med svenskt medborgarskap som är födda utomlands. En annan studie konstaterar att 85 procent av dem som Svea hovrätt under 2002 dömde till minst två års fängelse för våldtäkt hade utländsk bakgrund. Jag har rapporten här, och ministern får hemskt gärna ta del av den. Jag har också statistik över antalet anmälda brott. Man kan se vad som hände mellan 1997 och 2016: en kraftig ökning av såväl sexualbrott som våldtäkt. Om vi håller oss till de senaste åren kan vi till exempel titta på 2011, då antalet sexualbrott var 17 556. 2016 var det 21 074. Antalet våldtäkter var under samma period 6 532 respektive 6 715. Det har alltså skett en kraftig ökning. Jag vill passa på att överräcka ett exemplar av rapporten till ministern och ställa frågan: Kommer ministern att i fortsättningen hålla sig till fakta och till sanningen när det gäller frågor av detta slag?

Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad när jag såg i kammarens kalender att arbetsmarknadsministern skulle svara på en interpellation om sexualbrottslighet. Jag måste också erkänna, herr talman, att jag blir lite förvånad över att interpellationen slank igenom kammarkansliet. Men nu är det som det är, och då kan det vara intressant att fundera över vad detta står för. Richard Jomshof, Sverigedemokraterna, är naturligtvis inte intresserad av arbetsmarknadspolitik. Det vet vi sedan länge, herr talman. Richard Jomshof är egentligen inte heller intresserad av sexualbrottslighet; det vet vi också sedan länge. Däremot är Richard Jomshof och Sverigedemokraterna helt förblindade av sin syn på invandring och hur invandringen påverkar Sverige på ett negativt sätt. Richard Jomshof säger att han har gått igenom samtliga studier om invandrares brottslighet i Sverige. Det kan man ju roa sig med. Man kan också roa sig med att gå igenom studier av sverigedemokratisk brottslighet i Sverige. Det är också en intressant studie som man skulle kunna överräcka till Richard Jomshof, men jag misstänker att hans säkerhetschef redan har den väl dokumenterad. Det finns tre sorters sverigedemokrater i den här kammaren: Det finns de som står under åtal, det finns de som troligen kommer att hamna under åtal och det finns de som har stått under åtal. Sexualbrottslighet är, precis som arbetsmarknadsministern säger, någonting fruktansvärt. All brottslighet har ett offer, och sexualbrottsligheten har definitivt några av de mest utsatta offren i kriminaliteten. Därför är det extra fruktansvärt, och därför arbetar regeringen, precis som arbetsmarknadsministern säger, hårt mot all form av brottslighet - särskilt sexualbrottsligheten. Herr talman! Min fråga är om Richard Jomshofs engagemang i frågan är lika starkt. Jag tycker att det finns goda grunder att tvivla på det. Om man går till Richard Jomshofs egen riksdagsgrupp kan man där ta del av vittnesmål. Kvinnliga ledamöter i den sverigedemokratiska riksdagsgruppen beskriver, herr talman, att man där behandlar sina kvinnliga kamrater på ett djupt förnedrande sätt. Richard Jomshof känner nog väl till detta. Den kvinnliga riksdagsledamoten i Richard Jomshofs egen sverigedemokratiska riksdagsgrupp förklarar också att detta speglar "en gravt kvinnofientlig attityd". Detta är alltså inte någonting som jag hittar på här för att misskreditera den sverigedemokratiska riksdagsgruppen, utan det är en kvinnlig medlem ur Richard Jomshofs riksdagsgrupp som vittnar om Sverigedemokraternas kvinnosyn. Herr talman! Om man ska bekämpa sexualbrottslighet måste man göra det med polisiära metoder, med att stärka åklagare, med att stärka domstolar och med att ställa förövarna inför rätta. Men man måste också öka jämställdheten här i landet och bekämpa den vidriga kvinnosyn som Richard Jomshof och Sverigedemokraterna står för.
Herr talman! Det är intressant att Richard Jomshof har en etnisk förklaring till brottslighet. Jag undrar om han tror att den kvinna som utsätts för våldtäkt - ett av de värsta, mest kränkande och fruktansvärda brott en människa, oftast en kvinna, kan utsättas för - på något vis tycker att det är lite bättre om gärningsmannen är etnisk svensk. Skulle det vara någon skillnad i brottets karaktär beroende på förövarens etniska bakgrund? Jag är av direkt motsatt uppfattning. Brottet våldtäkt är precis lika vidrigt oavsett förövarens etniska bakgrund eller, för den delen, om förövaren råkar vara gift eller sambo med offret eller inte. Herr talman! Jag kommer tillbaka till vad jag sa tidigare: Varje kvinna i Sverige har rätt att ställa krav på den svenska regeringen att vi gör allt som står i regeringens makt för att förhindra våldtäkter, för att öka tryggheten för kvinnor och flickor och för att beivra brott som begås. Det gör den här regeringen. Vi arbetar nu med att förstärka sexualbrottslagstiftningen. Vi har lagt fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi har uppdragit åt Polismyndigheten att utveckla sina arbetsmetoder mot våldtäkt och andra sexualbrott. Vi stärker polisen med 2 miljarder. Vi har tagit fram ett nytt brottsförebyggande program med ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete. Det är det som kvinnor har rätt att ställa krav på.

Herr talman! Men ni gör ju inte allt. Ni gör inte allt för att åtgärda situationen. I själva verket är det ni som är huvudförklaringen till att den har uppkommit. Och nej, det finns ingen etnisk förklaring. Förklaringen till att det ser ut som det gör är dels den politik ni företräder, dels de kulturella strukturer som finns bland männen som begår den här sortens fruktansvärda och vidriga handlingar. Till den föregående socialdemokraten som var uppe här i talarstolen och försökte raljera vill jag säga att vi i och för sig skulle kunna tala om den socialdemokratiska riksdagsledamoten som med byxorna på halv stång ofredade en annan socialdemokratisk riksdagsledamot här i riksdagens korridorer. Jag tror att han bankade på dörren och försökte tränga sig in på hennes rum och få lite sex. Vi skulle också kunna prata om de socialdemokratiska valarbetare som i valrörelsen köpte sex av utsatta kvinnor. Jag tror till och med att man drog upp dem i LO-borgen där man som sagt idkade sex med dem. Är det så man beter sig i Socialdemokraterna? Det finns fler exempel att ta upp, men vi kan också hålla oss till sakfrågan, och det tänker jag göra den lilla stund som är kvar här. Jag menar att om vi ska kunna åtgärda de omfattande problem som faktiskt finns i Sverige, de problem som ministern har varit med om att skapa, måste vi börja med att vara ärliga. Vi måste börja med att erkänna de problem som de facto finns. Annars kommer vi aldrig att kunna åtgärda problemen; vi kommer aldrig att kunna göra någonting åt det här. Det hjälper inte att håna en annan riksdagsledamot eller försöka sopa problemen under mattan. Problemen finns där ute. Det är precis så enkelt, och det är det jag diskuterar. Håll er till sakfrågan. Det skulle underlätta. Till er som sitter där hemma och tittar på debatten vill jag säga att jag tycker att det här är smått komiskt och att jag hoppas att ni förstår att ministern och den sittande regeringen inte har några svar. De kommer inte att kunna åtgärda de här problemen. De är de facto skyldiga till att problemen har uppkommit. Jag hoppas att ni förstår det. Det här är extremt allvarligt. Jag vet att det finns människor där ute som har börjat vakna och som har börjat förstå vad som händer och vilka som är ansvariga för och skyldiga till situationen.

Herr talman! Nej, Richard Jomshof, det skulle vara mig främmande att raljera över något så otäckt som sexualbrottslighet och sverigedemokrater. Det här är ett djupt allvarligt bekymmer, och citatet som jag lät kammaren ta del av är direkt från Richard Jomshofs egen riksdagsgrupp där hans egen riksdagskollega beskriver att man som kvinna behandlas på ett djupt förnedrande sätt och att det speglar en gravt kvinnofientlig attityd. Om vi nu, herr talman, ska tala om kulturer skulle jag vilja säga att Richard Jomshof inte står för någon vidare god kultur när det gäller jämställdhet eller synen på kvinnor och kvinnors rättigheter. Om jag får lov att ta några ytterligare exempel är Richard Jomshof partisekreterare för ett parti som berömmer en sajt som sprider rasistisk propaganda, hänger ut människor och barn och uppmanar läsarna att förfölja barn på nätet. Man har företrädare, apropå det här med sexualbrottslighet, som har sagt att många offer hade kunnat undvika att bli våldtagna om de varit mer försiktiga. Den här synen på det offentliga samtalet i allmänhet och kvinnor och kvinnors rättigheter i synnerhet är en del av de problem som man måste komma till rätta med om man ska kunna hantera sexualbrottsligheten framöver. Jag vill återigen poängtera att det självklart är polis, åklagare och domstolar som ska ställa förövarna till svars. Det är självklart att samhället ska ha ett starkt skydd för brottsoffer i allmänhet och för brottsoffer för sexualbrott i synnerhet. Men vi måste också föra en kamp i hela samhället mot den kvinnofientliga attityd som Richard Jomshof och Sverigedemokraterna står för.
Herr talman! Sexualbrottsstatistiken påverkas av definitionen av sexualbrott som har förändrats, av synen på sexualbrott som är mindre tillåtande och av anmälningsbenägenheten. Vi vill ha en icke tillåtande syn på sexualbrott, vi vill ha en bred definition av sexualbrott och vi vill att varje brott ska rapporteras. Statistiken är komplex, som Brottsförebyggande rådet också anger, och jag har redan svarat på Richard Jomshofs fråga. Richard Jomshof tycker att den här debatten som vi just nu har är komisk. Tänk, jag finner inget roligt alls i den här debatten. Verkligen inte. Vi talar om allvarliga brott, ett av de värsta brott som en människa, oftast en kvinna, kan utsättas för. Herr talman! Politiker, inte minst politiker som har fått det oerhört ärofyllda uppdraget att företräda Sveriges folk i Sveriges riksdag eller för den delen att leda Sverige i Sveriges regering som minister, har ett ansvar för sina ord och för vilka ord man använder. Jag tar ansvar för mina ord, herr talman. Om någonting inte blir helt korrekt rättar jag det.